Herr talman!

Jag tycker att man i detta sammanhang kan återge vad statsrådet Lennart Geijer sade, då han presenterade förslaget om att ta bort bestämmelsen om straff för tagande av utländskt understöd. Han talade inte bara om den Nr 36 debatt, den information och den allmänna upplysningsverksamhet som den Onsdagen den svenska pressen och övriga massmedier bedrev utan också om — och det 25 november 1981 tycker jag hör till bilden — svenska folkets politiska intresse. Vi anser att det är mer värt att slå vakt om detta än att återinföra en lagparagraf om straff för
Herr talman! Lisa Mattson och jag är helt överens om att det viktigaste remediet, som vi uttrycker det i utskottsbetänkandet, mot tagande av utländskt understöd är det svenska folkets stora och breda politiska intresse och den öppna och fria samhällsdebatt som vi har. Jag tror, som sagt, precis som Lisa Mattson att det är det viktigaste, men man kan inte bortse ifrån att udda och konstiga situationer kan uppstå, där inte ens detta hjälper utan det kan finnas ett behov av att kunna ingripa mot flagranta och mycket otrevliga fall av tagande av utländskt understöd för brott som riktar sig mot de viktigaste demokratiska statsintressena. Det skulle, tror vi, te sig utomordentligt stötande för rättskänslan att i de fallen inte kunna ingripa med lagföring. Man kan inte i efterhand, om det finns en allmän opinion för att en gärning borde ha kunnat straffas, retroaktivt införa en sådan lag. Det bästa är ju om vi i lugn och ro, under djupaste fredstillstånd och utan några särskilda påtryckningar i form av debatt, kan bestämma oss för att en sådan här straffbestämmelse behövs. Men jag konstaterar att Lisa Mattson och jag har olika uppfattningar på den punkten. Lisa Mattson anser inte att en sådan här lagbestämmelse behövs, medan jag anser att den i vissa extrema undantagsfall kan komma att behövas och därför gärna vill ha den.

Herr talman! På grund av olika omständigheter har jag bara sex minuter på mig för mitt inlägg, men jag tror att det skall räcka. Först vill jag kommentera frågan om tagande av utländskt understöd. Vi i vpk tycker att behovet av en straffbestämmelse är mycket diskutabelt. Jag håller i stora delar med Lisa Mattson. Den gamla bestämmelsen har ju varit avskaffad i sex år, och jag kan inte se några nya viktiga skäl för att den skulle återinföras. Vi i vpk säger inte nej därför att vi är principiellt emot en sådan bestämmelse, utan vi ställer vissa villkor för att gå med på ett återinförande. För det första skall en straffbestämmelse gälla alla typer av understöd, inte bara understöd från främmande statsmakt — Björn Körlof nämnde Khadafi som tänkbar givare — utan den skall enligt vår uppfattning också gälla för understöd från t.ex. multinationella finansintressen som kan vilja påverka statsskick och regeringsförhållanden. Det finns exempel på att så har skett i andra länder. Det skulle också kunna hända här. För det andra bör det ordentligt definieras vad grunderna för statsskicket 181 är. Skall gärningen bedömas på samma sätt, oavsett om den gäller inskränkningar i demokratin eller om den gäller utvidgningar i demokratin? Sådant måste vara kristallklart för att vi skall kunna acceptera en ändring på den punkten. Vidare har vi hävdat att en förutsättning för att vi skulle kunna stödja en sådan här bestämmelse är att alla riksdagspartierna är eniga. Frågan får inte piskas igenom med en enda rösts övervikt. Någon sådan enighet föreligger nu absolut inte, och vi stödjer alltså s-reservationen. Sedan skall jag gå över till frågan om straff för röjande av uppgift till men för totalförsvaret. Det här är en fullständigt oacceptabel typ av bestämmelser i en stat som vill kalla sig demokrati. Förslaget till vidgning av försvarsbegreppet är en generalattack mot yttrandefriheten. Nu blir det, om det här förslaget antas, fritt fram för tolkningar av vad som är totalförsvar och vad som är till men för detta. Bara risken för att hamna i någon form av spioneriundersökning är ju nog för att de flesta skall låta bli att yttra sig i denna för framtiden så viktiga fråga, alltså frågan om totalförsvaret, försörjningsberedskapen, det sårbara samhället, transporter, energiförsörjning, datasystem etc. Lisa Mattson nämnde också en hel rad ämnesområden som det här gäller. Sådana frågor kan alltså inte diskuteras utan att man riskerar att hamna i gränstrakterna av spioneri. Spridande av interna uppgifter från denna sektor skulle i vissa fall kunna göras till spioneri. Jag har åtskilliga gånger här från talarstolen fört fram uppgifter om t.ex. det ekonomiska försvaret och civilförsvaret, där det kanske kan anses att det är till men för vårt försvar och för rikets säkerhet om uppgifterna kommer till offentligheten. Vad är totalförsvaret? Vad är till men för detta? Vad får man tala och skriva om? Hade det varit möjligt att avslöja de urusla förhållandena inom det ekonomiska försvaret som kom i dagen i våras och mycket snabbt dementerades av försvaret, om den här lagparagrafen hade varit i kraft? Om riksdagen i dag antar det föreliggande lagförslaget, har man lagt locket på denna viktiga debatt om totalförsvaret. Jag tycker att man inte kan beteckna detta på något annat sätt än som ett allvarligt hot mot de demokratiska frioch rättigheterna och yttrandefriheten. Det är litet förvånande att socialdemokrater och liberaler har gått med på detta. Det här förslaget kommer ju ursprungligen från förre justitieministern Håkan Winberg. Centern får väl för sin del vänta på prejudikat, innan man kan fortsätta decentraliseringsdebatten. Skulle man i den här debatten ta upp viktiga frågor om landets försörjning och rikets säkerhet och avslöja att försörjningen är hårt decentraliserad och att det blir svårt att klara försörjningen vid krig eller avspärrning, då skulle man hamna i gränstrakterna av spioneri. Jag tycker det är mycket viktigt att riksdagen i dag avslår det här förslaget. Spionbegreppet blir utvidgat, och lagen blir en tuggummilag som kan användas litet hur som helst. Ibland kan en till synes harmlös uppgift vara till men för försvaret och ibland inte. Och det står mycket klart i betänkandet att det inte är fråga om hemliga uppgifter. Det behöver inte vara hemliga uppgifter för att det skall betecknas som spioneri, utan det kan vara vanliga Nr 36 uppgifter, som utan svårigheter kan fås fram via riksdagens upplysnings Onsdagen den tjänst. 25 november 1981 Herr talman! Jag ser mycket allvarligt på det här, och jag yrkar bifall till
anläggningar Herr talman! Jag vill anföra en liten synpunkt med anledning av Hans mm.m. Vpk kräver å ena sidan total enighet hos riksdagspartierna för att kunna vara med om en straffbestämmelse för tagande av utländskt understöd. Blir det en sådan enighet, så är man med på det. Å andra sidan, säger Hans Petersson i Hallstahammar, ställer man upp ett stort antal villkor för straffbestämmelsens utformning för att man skall kunna vara med. Hur förhåller det sig — är det riksdagsenigheten som är det viktiga eller är det straffbestämmelsens utformning i sak som är det viktiga för vpk?

Herr talman! Såvitt jag kan förstå är det första gången som kammaren har 25 november 1981 2attbehandla någonting som har med ytjordvärme att göra. Anledningen till att frågan nu har tagits upp är att det har väckts en motion som kräver lagreglering av dessa anläggningar. Jag skall be att få göra ett par citat ur lagutskottets betänkande.

Den värderingen tycker jag klart pekar på att man accepterar att det är ett problem som kräver en lagteknisk lösning. Enligt min uppfattning måste den komma relativt snabbt. Hur har då remissinstanserna hanterat den här frågan? Ja, remissinstanserna är många. De representerar juridisk expertis av olika slag. Här finns miljöansvariga, här finns företrädare för producenter, här finns forskningsintressenter och andra med specialkunskap när det gäller ytjordvärmeanläggningar. Jag vågar påstå att de, trots att de är så diversifierade, har vissa gemensamma drag. Man är i allmänhet positiv till motionen. Man är konstruktiv och söker efter nödvändiga nya lösningar. Men remissinstanserna försöker naturligtvis också att på något sätt försvara sig, och då pekar man på vad man gör just nu — ofta med litet blygt nedslagna ögon, därför att man känner att man nog egentligen skulle ha gjort mer. Remissorganen är alltså positiva, men trots detta avstyrks motionerna. Som alla medlemmar av kammaren vet är det emellertid skillnad på avstyrkande och avstyrkande. Jag ser faktiskt i detta avstyrkande någonting som ligger mycket nära ett förslag om ett tillkännagivande. För precis som motionen söker lagutskottet efter lösningar.Och lösningarna är förvisso inte framtagna; de kan ännu inte pekas ut. Därför är det kanske klokt att avvakta utredningsarbetet — varav i och för sig mycket har startats sedan motionen skrevs. Utskottet har, som jag ser det, gjort ett relativt gott arbete. Det är bara en bit som jag skulle vilja ta upp till vidare diskussion och där lagutskottet kanske har gjort en logisk lapsus. På s. 15 säger man: ”Enligt utskottets mening finns skäl att avvakta resultatet av forskningsarbetet innan man företar en mera genomgripande översyn av gällande författningar i syfte att anpassa dem till utvecklingen på jordvärmeområdet.” Man skall alltså avvakta ett forskningsresultat. Men för att detta forskningsresultat skall nås är det inte fråga om att ta fram komponenter och sätta dem samman i ytjordvärmesystem. Det är mera fråga om att utveckla redan befintliga system. Jag vill alltså varna för att avvakta tills resultatet av Nr 36 detta forskningsarbete föreligger. Jag skall be att få peka på två broschyrer som jag ganska nyligen har fått i min hand med anledning av min tidigare yrkesmässiga verksamhet. I en broschyr från ett stort kooperativt bostadsföretag säger man att ytjordvärmen spar energi i småhusområden. I den Lagregleringen andra broschyren talas om värme på bättre villkor för 15 typer av stora — qv ytjordvärmelokaler. I dessa sammanhang räknar man upp allt från flerfamiljshus, anläggningar samlingslokaler och villor via verkstadshallar, slott, herresäten etc. fram till m.m. Jag vill alltså framhålla att ytjordvärmen redan i dag är kommersiellt tillgänglig och att forskningen avser en vidareutveckling. Problemen finns redan, och om jag är rätt underrättad finns det mer än 6 000 ytjordvärmeanläggningar i Sverige. Det är alltså all anledning att så snabbt som möjligt genomföra den översyn som jag har förordat. Men utskottet tycks vara helt på det klara med huvudproblemen och har också skrivit i ganska pressande formuleringar. Jag har därför ingen anledning, herr talman, att gå emot ett enigt utskott, trots att man kommer fram till ett avstyrkande. Men jag är alldeles klar över att frågan inte är löst med detta, och givetvis kommer jag att följa utvecklingen och inte minst noggrant studera vilka effekter det blir av utskottets informella beställningar och tillkännagivanden.

Herr talman! Jag vill bara på några punkter komplettera vad P. O. Håkansson sade om utskottets skrivning. Låt mig först konstatera att vi i dag har ca tio års praktisk erfarenhet av ytjordvärme. Med ytjordvärme menar jag då anläggningar med maximalt 1,2 meters djup — och inte 2 meters djup, som utskottet talar om. P. O. Håkansson talar i motionen om risken för att stora mängder vätska kan pumpas ut i marken. Erfarenheterna har lärt oss att det finns ett tekniskt hinder för detta. Det bästa om man vill skapa garantier mot dessa läckage — säkrare än att tala om byråkratiska byggnadslov osv. — är att försöka få mer omfattande garantier när det gäller funktionen. Tekniskt är det så enkelt att värmepumpsanläggningen inte fungerar vid vattenläckage, även om det är fråga om ganska små läckage. Redan några liter innebär att man får luft i systemet, och hela anläggningen stoppas. Den bästa garantin för att undgå de problem som i allmänhet påtalas är att se till att få väl fungerande anläggningar. Från de ca 6 000 anläggningar som finns i dag har vi en lång erfarenhet som visar att det går att nå en mycket god funktionssäkerhet. Jag menar att vii dag befinner oss i ett intensivt utvecklingsskede. Det sker en både snabb och mycket positiv utveckling. Det skulle vara helt fel — och jag är mycket glad över att utskottet och de flesta remissinstanser har förstått det - om man i dag krånglade till och fördyrade med en ganska meningslös byggnadslovsprocess. Giftigheten hos den frostskyddsvätska som används kan man helt undvika, om man går på kalciumklorid och liknande. Men med de mycket små 185 läckagerisker som föreligger och den starka utspädning det är fråga om finns kanske inte motiv för det i dag. Det viktigaste är emellertid att man i dag inte försvårar en positiv utveckling, att man inte stoppar den önskvärda innovationen på detta område. Det här är alltså ur både landets och den enskildes synpunkt en väldigt viktig bit i vår framtida energiproduktion.
Herr talman! Motionären och utskottet är helt överens om att det här är en fråga som behöver bli föremål för utredning, och vi hoppas också att det skall kunna bli så snabba resultat som möjligt. Det var emellertid ett uttalande av Per Olof Håkansson som föranledde mig att begära ordet. Vi skriver från utskottets sida att det finns skäl att avvakta resultat av visst forskningsarbete, och det ville Per Olof Håkansson kalla en lapsus. Jag vill göra den preciseringen att här är det inte fråga bara om sådana delar som redan är kända, utan också om en viss grundforskning. Det gäller olika projekt som skall belysa de kemiska förändringarna i jordlagren när man drar värme ur marken. Jag vill nämna bara ett par projekt: påverkan på vegetation och markorganismer vid värmelagring i mark och grundvatten och vattenkvalitetsproblem vid värmelagring i grundvattenmagasin. Herr talman! Jag ville bara göra den lilla kompletteringen.
Herr talman! För att börja med Lennart Andersson är jag glad över att den precisering han nu gjorde har vidgat frågan på ett nyttigt och viktigt sätt. Till Ivar Franzén vill jag bara säga att jag inte har sökt efter tekniska eller andra hinder för ytjordvärme. Jag är heller inte emot en positiv utveckling i dag. Men jag noterar att Ivar Franzén bara talar om utvecklingen i dag. Vi måste också tänka på att ytjordvärmeanläggningarna är ting som skall fungera och användas länge. Det finns inga som helst garantier för att de om 30-40 år är i samma skick som i dag. Vi kan förutse miljöproblemen, och därför måste vi, såvitt jag förstår, så snabbt som möjligt skaffa oss sådana kunskaper och ett sådant regelsystem att vi kan ringa in problemen på ett förnuftigt och riktigt sätt.
Herr talman! Jag är absolut lika angelägen som Per Olof Håkansson om att vi skaffar oss kunskaper, men jag är också angelägen om att den oerhört värdefulla utveckling som i dag sker inte låses av för många byråkratiska regler. Jag är helt övertygad om att vi redan om 5 år har ganska annorlunda ytjordvärmeanläggningar — sannolikt kombinationer mellan solfångare och ytjordvärmeanläggningar — där mycket mindre ytor tas i anspråk, mycket mindre antal meter slang behövs, mycket mindre mängder vätska används OSV. Vi använder genomgående mycket välkända material. Ur den synpunkten har vi redan i dag kunskap nog för att förutse vad som händer om 5, 10 eller 15 år. Men att nu skapa ett regelsystem, låst vid dagens ytjordvärmeanläggningar, vore väldigt olyckligt. Det skulle verkligen försena utvecklingen och kosta både enskilda och samhället mycket pengar.

Herr talman! I motion 425 har vänsterpartiet kommunisterna krävt att militärregimen i Sydkorea skarpt fördöms inom ramen för det arbete vi utför i Förenta nationerna. Vi har ju från vpk:s sida tidigare tagit upp det förtryck mot oliktänkande som bedrivs där under USA:s hägn, bl.a. dödsdomen, senare livstidsstraffet, mot Kim Dae Jung. Utrikesutskottets svar på vår motion är i flera avseenden häpnadsväckande.

Vad är det då som framgår av den s.k. redogörelsen ovan? Jag tänker punkt för punkt ta upp vad utskottet baserar sitt utlåtande på. Det första stycket, om de inrikespolitiska händelserna under de två senaste åren, är det väl inte mycket att säga om, förutom två saker. Man kan, herr talman, beskriva händelser på ett visst sätt och därigenom få dem att framstå som mindre avskyvärda än de egentligen är eller var. Det sägs i första stycket att demonstrationer utbröt i staden Kwangju. Inte ett enda ord om att det var fråga om en regelrätt massaker — en massaker på män, kvinnor och barn, en massaker som kyrkorörelsen, i tidningen Broderskap bl.a., skildrat på följande sätt under rubriken En olidlig terror: ”De dödade urskiljningslöst som om de var drogade. Snart färgades gatorna röda av blod. Kropparna kastades upp på armélastbilarna. Åtskilliga kvinnliga studenter drogs ut ur husen och dödades brutalt med bajonetter. Det barbariska dödandet tvingade civilbefolkningen till protester, vilket bara tjänade som en inbjudan till soldaterna att mörda även dem. Detta var alltså en ”demonstration” enligt utrikesutskottet, som skriver: ”Kim ställdes inför krigsrätt och dömdes till döden. Han benådades i början av år 1981 efter starka internationella, däribland svenska och nordiska, protester.” Där sägs alltså inte ett ord om att Kim Dae Jung dömts till livstids fängelse, där nämns inte med ett ord de övriga 23 som fängslades samtidigt med Kim Dae Jung; nej, det står bara helt kort att han benådades. Därmed är saken tydligen utagerad för utskottets del. Att en demokratiskt vald oppositionsledare dömts till livstids fängelse för sina åsikters skull och därtill, enligt uppgifter, från bl.a. Amnesty International, torterats, tas inte upp. Men sedan kommer den riktigt grymma historieförfalskningen i utrikesutskottets betänkande.

Den bild som här tecknas stämmer inte överens med det svar som jag fick av Ola Ullsten, när jag med honom diskuterade fallet Kim Dae Jung. Det har skett en avgörande förändring i synen på vad som händer i Sydkorea. Den bild som utrikesutskottet tecknar ger snarast intryck av en fridsam idyll. Här finns, herr talman, inte ett ord om att terrorn fortsatt och fortsätter. Så är ju fallet, inte bara enligt kyrkorörelsen utan också enligt Amnesty International, som snart kommer att publicera en ny rapport om Korea. Jag undrar om premiärminister Nam Duck Woos besök hos den svenska regeringen var så effektivt att det slog blå dunster i ögonen på ledamöterna i utrikesutskottet och utskottets bakgrundstecknare. Eller, frågar man sig oroligt, kan det vara affärsmässiga hänsyn och det faktum att vi har handel med Sydkorea som här har spelat in? Det skulle i sådana fall innebära att Sverige har låtit sig köpas och att den försäkran från utskottets sida att vi värnar om de mänskliga rättigheterna inte är särskilt trovärdig. Utskottet säger att det har ägt rum ett presidentval. Men går man till massmedias rapporter om detta presidentval, finner man att de betecknar valet som en fars. Det nämner inte utrikesutskottet. Det är ändå fråga om rapporter från massmedia i väst, som sannerligen inte kan beskyllas för vänstervridning. Utskottet nämner inte heller att regimen, innan undantagstillståndet hävdes, skärpte strafflagen på en rad punkter, så att man kunde fortsätta att kasta fackföreningsledare och andra i fängelse också efter mycket mild kritik mot den härskande regimen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till vår motion 425. I den föreslår vi alltså att riksdagen skall uppmana regeringen att skarpt fördöma det som sker i Sydkorea.

Herr talman! Tillåt mig att börja med några ord om Koreas historia. Korea är ett gammalt rike. Man beräknar dess tillkomst till 2 000 år f. Kr. Och en enhet i landet uppstod år 668. Korea levde under många århundraden i skuggan av sin mäktige granne Kina. Och Kina hade ofta tillfälle att använda sitt inflytande på ett minst sagt hårdhänt sätt. På 1900-talet övergick denna maktställning till en annan granne, Japan, i samband med rysk-japanska kriget. Och från 1910 är Korea helt enkelt att betrakta som ett japanskt protektorat. Under andra världskriget förenades Roosevelt, Churchill och Chiang Kai-shek i en deklaration om att Korea efter kriget skulle bli en självständig och fri republik. Sedan ryssarna i augusti 1945 hade förklarat Japan krig, anslöt sig även Sovjetunionen till denna deklaration. Men efter kriget ryckte ryska trupper in i norra delen av Korea, Nordkorea, och amerikanska i den södra delen. FN tog flera gånger upp frågan och ville ha en återförening till stånd. För det ändamålet utsågs flera kommissioner. Dessa kommissioner lyckades aldrig nå några resultat, då de helt enkelt vägrades tillträde till Nordkorea. 1950 började den nya fasen, då kriget utbröt. Nordkorea anföll, enligt FN:s bedömning, Sydkorea den 25 juni 1950. FN förde kriget på ena sidan — sedan Sovjet uteblivit från säkerhetsrådet — och Nordkorea på den andra, och sedermera även Kina. 1953 slöts ett vapenstillestånd. Sedan dess har icke någon riktig fred kommit till stånd. Det har varit upprepade intermezzon vid gränserna. För ögonblicket arbetar där en kommission med bl.a. svenskt deltagande. Det är Sverige och Schweiz på den ena sidan och Tjeckoslovakien och Polen på den andra sidan som övervakar vapenstilleståndet, och man har mängder av incidenter att berätta om. Eva Hjelmström är mycket missnöjd med utrikesutskottets redogörelse i betänkandet. Jag förstår henne så till vida att det inte är en redogörelse som passar vpk — det gör kanske inte utrikesutskottets redogörelser så ofta. Men hon går väl långt när hon klagar över att det inte står att Kim dömdes till livstids straffarbete efter benådningen. Om hon vänder på sidan i betänkandet, så står det faktiskt där. Men hon har tydligen inte gjort det. Eva Hjelmström klagar också över att händelserna i Kwangju är skildrade på ett förskönande sätt. Det tror jag inte att man kan säga, när det står följande: ”Oroligheterna slogs hårdhänt ned, och minst ett par hundra människor miste livet.” I sakfrågan är vi emellertid i Sverige, i utrikesutskottet och på andra håll, lika bekymrade över de kränkningar av mänskliga rättigheter som ägt rum i Sydkorea. Vi har från svensk sida framfört våra synpunkter på dessa frågor vid upprepade tillfällen, och Sverige kommer att fortsätta med det, liksom andra stater som ivrar för mänskliga rättigheter inom FN:s ram. Någon åtgärd därutöver anser inte utskottet att denna del av vpk:s yttrande påkallar. Vi vet var vi står, vi vet var vi hör hemma och vi vet att vi ogillar varje form av ingrepp mot mänskliga rättigheter. Vi har särskilt observerat vad kyrkan har sagt i det sammanhanget i fråga om händelserna i Sydkorea. Beträffande den andra delen av yrkandet, som innebär att Sverige skulle verka för en fredlig återförening mellan Nordkorea och Sydkorea, så är det knappast vår uppgift i första hand. Men ändå har Sverige vid diskussioner i FN alltid hävdat att samtal mellan de båda parterna bör återupptas med sikte på en fredlig återförening. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Den första delen av Allan Hernelius historiebeskrivning är det väl inte mycket att säga om. Däremot vill jag bestrida riktigheten av den redogörelse han gav för Koreakriget. Det påstående som han gör, nämligen att det skulle vara Nordkorea som startade kriget mot Syngman Rhee, är numera bestritt av forskare över hela världen, också i USA. Sedan till utrikesutskottets beskrivning av läget. Allan Hernelius menar att vpk är ensam om sin världsbild. Så är nu inte fallet. Jag kan delge Allan Hernelius Amnesty Internationals rapporter om Sydkorea eller det material som har getts ut av kyrkorörelsen. Det är alltså inte en världsbild som omfattas enbart av oss utan också av en rad andra organisationer, som Allan Hernelius borde lyssna till. Jag tycker att den beskrivning som utrikesutskottet har gett i grunden är en skönmålning av läget. Jag läste inte upp hela utskottets betänkande, och därför tog jag inte med denna mening: ”Oroligheterna slogs hårdhänt ned, och minst ett par hundra människor miste livet.” Enligt andra uppgifter var det inte ett par hundra utan tusentals människor som mördades i massakern vid Kwangju. Men jag tycker att man skall kalla saker vid deras rätta namn, och att kalla en massaker för en demonstration är att ta i. Nu kommenterade inte Allan Hernelius den enligt min uppfattning hemskaste skönmålningen, nämligen den som återges längst ner på s, 1 i de sista styckena där.

Det är alltså fråga om rent politiska arresteringar, och tortyr praktiseras som sagt systematiskt. Inte heller ett ord har sagts om att de rättegångar som hållits varit under all kritik. Inte ett ord har sagts om att Sverige borde utöva påtryckningar inte bara för att Kim Dae Jung skulle benådas — som nu har skett — utan att han självfallet skulle släppas fri tillsammans med andra kamrater som ställdes inför rätta tillsammans med honom.
Herr talman! Jag måste säga att Eva Hjelmström läser utskottsbetänkandet på ett mycket underligt sätt. Hon läser nämligen varannan rad ungefär. Det är inte min uppgift här att försvara de övergrepp som har begåtts och begås i Sydkorea. Det har jag inte det minsta intresse av. Men jag kan inte underlåta att göra den lilla reflexionen att det är förbluffande, att när vpk nu tar till orda i fråga om Sydkorea i form av en motion, underlåter man att säga ett ord om tillståndet i Nordkorea. Det sägs inte ett ord från vpk:s sida om att Nordkorea är en hårdhänt diktatur, kanske den hårdhäntaste i världen av diktaturer. Det sägs inte ett ord om personkulten i Nordkorea. Det sägs inte ett ord om de övergrepp som begås dagligen och stundligen i Nordkorea mot de mänskliga rättigheterna, mot människorna där. Inte ett ord sägs om den slavstat som Nordkorea enligt tillgängliga uppgifter faktiskt är och förblir. Det säger Eva Hjelmström inte ett ord om. I stället talar hon om Sydkorea. Hon har rätt i att tala om Sydkorea. Det finns felaktigheter där och det begås övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, och det är alldeles riktigt som hon säger att Amnesty har tagit upp frågan och hoppas att den skall göra det i fortsättningen också. Men det innebär inte att hon skall vara så enögd att hon bara ser på den ena halvan av halvön och inte den andra. Jag tycker att man bör fördöma brott mot de mänskliga rättigheterna var de än trampas under fötterna. På den punkten skiljer jag mig kanske från Eva Hjelmström.
Herr talman! Jag är överens med Allan Hernelius om att man bör fördöma förtryck av de mänskliga rättigheterna varhelst de än förekommer. Men jag kan väl inte gärna påstå att moderaterna varit särskilt konsekventa därvidlag, och de är det inte nu heller. Det är inte första gången, Allan Hernelius, som vpk tar upp Sydkorea här i kammaren. Vi har gjort det vid upprepade tillfällen tidigare. Men i stället för att diskutera det vi tar upp, nämligen förtrycket i Sydkorea, börjar Allan Hernelius diskutera Nordkorea. Jag är beredd att ställa upp på en diskussion om Nordkorea med Allan Hernelius, men det är faktiskt inte detta som motionen handlar om. Sedan ifrågasätter vi också om det skulle finnas något slags nordkoreanskt Kwangju. Mig veterligt gör det det inte. Men den frågan kan vi återkomma till. Jag tvingas bara att notera att vad gäller just Sydkorea framkom ingenting nytt av Allan Hernelius senaste uttalande.
Herr talman! Jag har inte anfört något nytt från Sydkorea. Jag har endast försökt att ge samma bild som utrikesutskottet har strävat efter att ge en så objektiv karaktär som möjligt genom att ta fram de källor som är vedertagna internationellt och som finns i både FN:s och Amnestys deklarationer. Jag vill sedan tillägga att när Eva Hjelmström i ett tidigare inlägg sade att hon icke delade min uppfattning om hur kriget utbröt 1950 förstår jag det också, ty från kommunistsidan driver man envist den propagandan att det var Sydkorea som överföll Nordkorea. Den uppfattningen och den historieskrivningen har icke något stöd i Förenta nationerna, som stämplade Kina och Nordkorea som angripare.
Herr talman! Som jag framhöll tidigare har forskare bestritt den bild som pumpades ut över världen vid Koreakrigets start. Man har starkt ifrågasatt om det verkligen har gått till på det sätt som Allan Hernelius här påstår att det har gjort. Jag skulle vilja citera något av vad den Svensk-koreanska föreningens ordförande — tidigare centerpartistiske riksdagsmannen Nils-Eric Gustafsson — sagt i ett nummer av Koreainformation just apropå de här frågorna. Han framhåller att folk borde veta mer om Koreakriget och om vad som hänt sedan dess. Han tycker också att dessa frågor är djupt försummade i svenska massmedia. Visst har händelserna i Sydkorea tilldragit sig uppmärksamhet, men fortfarande skrivs nästan ingenting om Koreafrågan i dess helhet och om utvecklingen i Nordkorea — som Nils-Eric Gustafsson beskriver som oerhört positiv. Allan Hernelius kan ta del av artikeln, så slipper jag här läsa in den till kammarens protokoll.
Herr talman! Jag ber att få fråga Eva Hjelmström: Ansluter sig Eva Hjelmström till den beskrivning av förhållandena i Nordkorea som finns på betänkandets andra sida? Delar Eva Hjelmström den uppfattningen, eller finns det forskare som hon söker betäckning bakom även i den delen?
Herr talman!

Herr talman! Det talas här om ”den lilla snutt” som utskottet har skrivit om Nordkorea. Vad kan man då säga om motionen, där det inte står ett ord om Nordkorea och förhållandena i det landet, utan där det bara talas om Sydkorea? Nej, Eva Hjelmströms inlägg här belyser ånyo att det finns olika sorters glas på vpk:s glasögon.
Herr talman! Jag framhöll tidigare att om vi väcker en motion om ett land, så är därmed inte sagt att vi skall ta med alla länder, inte ens i det aktuella området. Jag är fullt beredd att diskutera Nordkorea med Allan Hernelius. Men jag — Erkännande av tycker att det är en ohederlig debatteknik att — som Allan Hernelius gör — PLO, m.m. med anledning av en motion som väckts om förhållandena i eft land genast hoppa över till förhållandena i ett annat område.
Herr talman! Det är en prestation av Eva Hjelmström att skriva en motion om den ena delen av den halvö som varit förenad i över 2 000 år och inte om den andra.

Herr talman! Tillåt mig att först anlägga några principiella synpunkter på den sedan länge förda debatten om Palestina och om det palestinska folkets rätt till nationellt oberoende. Det finns en agitation även i vårt land som vill framställa den palestinska befrielserörelsen och dess aktuella politiska mål som ett hot om utplåning av staten Israel och ett utdrivande i havet av den del av befolkningen där som i någon mening är judar eller mosaiska trosbekännare. Det är i det här sammanhanget fråga om en tillämpning av taktiken ”guilt by association” — tankarna förs till de tyska nazisternas utrotningsläger. Det förekommer också ofta att ställningstagande för palestiniernas sak jämställs med antisemitism — den speciella form av rasism som riktar sig mot alla de människor i världen som, oavsett nationalitet, anses vara judar. För oss här i Sverige som verkar för förståelse för och aktivt internationellt stöd till PLO och kravet på nationellt oberoende för det palestinska folket är det en skymfatt på det här sättet jämställas med antisemiter, med rasister och med nazismens arvtagare. De som bär upp denna agitation borde beakta sina egna historiska rötter. I många fall rör det sig om kretsar, vars föräldrar och farföräldrar under 1930-talet och andra världskriget visade flathet mot och medlöperi med just den då mäktiga och förhärskande antisemitismen. Det var då som judiska flyktingar visades bort vid Sveriges gränser. 193 Den andra principiella fråga jag vill belysa i det här sammanhanget är den behandling av Palestinafrågan som också skymtar fram i utskottets betänkande och som går ut på att se hela frågan som en underordnad del av en allmän Mellanösternfråga, där största betydelsen tillskrivs en maktkamp mellan stormakter. Detta ensidiga maktpolitiska betraktelsesätt åsidosätter och bagatelliserar det grundläggande behovet för palestinierna att kunna leva ett normalt och fredligt liv i en egen stat. Varje erkännande åt några som helst berättiganden i vare sig Sovjetunionens eller USA:s s.k. intressen i området gör det palestinska folkets rättmätiga krav en stor otjänst. Det finns, herr talman, ingen anledning för det alliansfria Sverige att respektera och erkänna stormakters intressen i Mellersta Östern. Det som själva Palestinafrågan gäller är konflikten mellan Palestinas arabiska befolkning — det palestinska folket — och den statsbildning som upprättades på grundval av FN:s delningsplan år 1947. De områden som då tilldelades staten Israel inför upprättandet av denna stat 1948 är de enda geografiska gränser som FN någonsin har talat om. Vi kan för tillfället lämna därhän att delningsplanen aldrig godkändes av palestinierna och inte heller av de då existerande arabiska staterna. Vi kan också hoppa förbi att delningsplanen aldrig blev något annat än ett förslag; det ledde aldrig till något FN-beslut eller någon FN-resolution. Det är nämligen i andra hand mycket viktigt att erinra sig att denna geografiska utsträckning av staten Israel är den enda som har vunnit något av internationellt erkännande. Allt annat område som sedan dess genom militärt våld har lagts under israelisk överhöghet är ockuperat område. Det är alltså inte endast så — som den svenska röstförklaringen i FN i slutet av oktober framhöll, en röstförklaring som åberopas av utskottet på s. 3 i betänkandet — att bosättningspolitiken är oförenlig med den fjärde Genévekonventionen av år 1949. Det är ju dessutom så att varken denna Genévekonvention eller något annat beslut eller någon resolution från FN godkänner ockupationerna. I andra sammanhang är vi från svensk sida med all rätt mycket kritiska mot varje form av militär ockupation, även där ockupationen inte som när det gäller Västbanken är förenad med dagliga kränkningar av alla mänskliga rättigheter, daglig terror, brutala mord på fredliga demonstranter och allmän rättslöshet. Vi erkänner inte Sydafrikas ockupation av Namibia, vi protesterade när Warszawapaktens trupper gick ini Tjeckoslovakien den 21 augusti 1968, vi protesterar mot den sovjetiska ockupationen av Afghanistan och mot USA:s stöd till militärjuntan i El Salvador. Därigenom har Sverige vunnit respekt i världen för en aktiv, alliansfri utrikespolitik. Men när det gäller Israels ockupation av palestinska områden, då tassar Sverige tyst i bakgrunden. Nu påpekar utskottet att utrikesminister Ola Ullsten i FN har understrukit ”att Israel måste iaktta de mänskliga rättigheterna i dessa områden”. Men om utrikesministern och utrikesutskottet verkligen sätter sig in i hur omfattande och hur ständigt förekommande övergreppen mot de underkuvade människorna i de ockuperade områdena är och inser att de upprättade myndigheterna alltigenom är av militär Nr 36 karaktär — låt vara militär i kostym i viss utsträckning — så borde protesterna Onsdagen den också ta sig kraftfullare och entydigare uttryck. 25 november 1981 Detsamma gäller om Israels kränkningar i Libanon.

vapenvila. Denna fortsatta terror mot flyktinglägren och mot libanesisk civilbefolkning har kostat ; åtskilliga människoliv under denna s.k. vapenvila. Även här är de svenska protesterna påfallande lama i förhållande till hur de israeliska angreppen mot libanesiskt område med långdistansraketer och flyg i verkligheten har bedrivits. Jag skall nöja mig med att nämna ett enda exempel på omfattningen och karaktären av dessa militära operationer. Under ett en timme långt flygöverfall mot Beirut i år förstördes systematiskt 340 höghus. Bombardemanget genomfördes under en tidpunkt när huvudsakligen kvinnor och barn befann sig i husen. Antalet dödade uppgick till 1200, och många fler skadades. Utrikesministerns uttalande i detta sammanhang är tyvärr inte tillräckligt fördömande. Men vart syftar nu vpk:s motion 914 om erkännande av PLO? Jag vill understryka att vi här är i full överensstämmelse med den syn som en växande opinion till förmån för det palestinska folkets nationella rättigheter hyser. Det är en opinion med bred politisk förankring, och den rymmer också många aktiva i kristna samfund i detta land. I förgrunden för de krav och intressen denna opinion verkar för står strävan efter fred och för en lösning av en situation som orsakar flera miljoner palestinier ofattbara, dagliga lidanden. Det gäller ett folk som lever i eländiga och ständigt livshotande förhållanden i flyktingläger. Det gäller ytterligare hundratusenden av palestinier som lyder under en hänsynslös ockupationsmakt. Detta förtryckta folk har organiserat sig i folkrörelser, fackliga organisationer, kvinnoförbund och politiska partier av olika inriktning. De har trots sin situation byggt upp sjukvård, undervisning och sociala organ, och allt detta tillsammans utgör ett samhällsliv så långt förhållandena tillåter. Den övergripande och gemensamma huvudorganisationen för hela detta palestinska samhälle är Palestinian Liberation Organization, PLO. Det är alltså fråga om en befrielserörelse med ett mångårigt organiserat samhällsliv bakom sig, en nationell organisation som vunnit stadga och internationell respekt. Det är detta som är PLO. Det finns politisk spännvidd inom PLO. I ledningen finns något som kan liknas vid en regering, snarast en samlingsregering, och dessutom en beslutande församling, utsedd i de former som ockupation och flyktingläger har tillåtit. 195 Det råder inget tvivel om att en överväldigande majoritet av palestinierna såväl i flyktinglägren som i de ockuperade områdena erkänner denna nationella organisation som sin. Det torde vara omöjligt att leta fram någon konkurrerande organisation, som skulle kunna uppställa anspråk på att i stället för PLO få företräda det palestinska folket. Inte heller har någon kunnat påvisa någon organisation av palestinier, som ställt sig utanför och i motsatsställning till PLO och som t.ex. skulle ha en mer tillmötesgående attityd till de israeliska anspråken på överhöghet och fortsatt ockupation. Därför är det märkligt att vi år efter år har fört denna låsta diskussion i den svenska riksdagen om PLO:s ställning. Gång på gång säger utskottet att PLO från svensk sida betraktas som talesman för det palestinska folket i förhandlingar om det palestinska folkets framtid. Samtidigt tillägger utskottet gång på gång att det inte skulle kunna vara en uppgift för den svenska riksdagen att fastställa vem som skall anses vara ett annat folks legitima representant. Det resonemanget skulle ju bara kunna vara gångbart om det fanns en reell motsättning bland palestinierna själva i den här frågan. Det alldeles avgörande syftet såväl med vårt krav om ett erkännande av PLO såsom det palestinska folkets enda legitima representant som att Sverige skulle inbjuda Yassir Arafat officiellt är ju att stärka PLO:s möjligheter att få bli förhandlingspart i fortsatta och realistiska fredsförhandlingar. Herr talman! Jag hälsar med viss tillfredsställelse att utrikesutskottet i år ändå har kommit så långt som till konstaterandet att Camp Davidöverenskommelsen från år 1978 har svagheter, som har blivit mer uppenbara under de år som har gått sedan överenskommelsen slöts. Likaså är påpekandet att frågan om palestiniernas ställning är avgörande för en varaktig fred att hälsa med tillfredsställelse. Den allra senast framlagda fredsplanen, den som har framlagts av Saudiarabiens kronprins Fahd, talar ju nu om upprättandet av en palestinsk stat. Det är ännu för tidigt att säga något om möjligheterna att komma fram till en lösning via den planen. Den torde emellertid också ha vissa svagheter. När det då gäller strävandena att vinna erkännande för PLO, så har ju faktiskt andra länder i Europa kommit fram till den form av erkännande som föreslås i vpk-motionen. I förra årets debatt kunde jag anföra Österrike som exempel. Österrike är ju liksom Sverige en alliansfri västeuropeisk stat. Sedan dess har även Grekland tillkommit, och den nya franska regeringen är på väg att inta samma ståndpunkt — i Paris har PLO numera ett förbindelsekontor, alltså en representation av något högre status än vad PLO-kontoret i Stockholm har. När det gäller inbjudningar kan det förtjäna omnämnas här att Japan för inte så länge sedan på ett i praktiken officiellt sätt tog emot Yassir Arafat på statsministernivå. I yrkande 3 i motionen föreslås att Sverige i olika internationella sammanhang skulle verka för en internationell konferens med PLO som deltagare— en konferens för fred i Mellanöstern. Nu fortsätter utskottet i den frågan att nonchalera PLO:s faktiska ställning bland palestinierna och det Nr 36 palestinska folkets nationella rättigheter. Onsdagen den Vilka parter menar sig utskottet sitta och vänta på när det gäller att man 25 november 1981 skall finna en sådan konferens ändamålsenlig? PLO har för sin del uttryckt en önskan om en konferens av det här slaget. — Erkännande av Är PLO en part enligt utrikesutskottets mening? PLO, m.m. Israel vill uppenbarligen inte för dagen ha en sådan internationell konferens. Men FN skulle ju kunna ta ett initiativ. Detta skulle Sverige kunna tillskynda. Är det så att det svenska utrikesutskottet godtar USA som en berättigad part i konflikten mellan PLO och Israel? Är det Alexander Haig och Ronald Reagan som först skall finna konferensen ändamålsenlig för att Sverige skulle kunna våga verka för en sådan konferens? Herr talman! Jag hemställer om bifall till de i betänkandet behandlade yrkandena i vpk-motionen.

Herr talman! Det var inte, Linnea Hörlén, spänningar mellan raser och religioner som från början orsakade krig i Palestina. Där levde under många århundraden mosaiska och islamiska trosbekännare, judar och araber sida vid sida. Det fanns icke några våldsamma spänningar och motsättningar mellan dessa grupper i Palestina vare sig under den turkiska överhögheten eller under den tid som Palestina var brittiskt mandat. Det var först när palestinierna i stor omfattning fördrevs, därför att staten Israel skulle upprättas, som det blev krig. Det var först genom detta olyckliga beslut att på det här sättet komma till rätta med följderna av antisemitismen i världen som det blev krig. Inte heller i dag är det spänningarna mellan raser och religioner som är konfliktens egentliga bakgrund och orsak. Det finns åtskilliga mosaiska trosbekännare, åtskilliga ortodoxa som icke är sionister och som avvisar den sionistiska politiken. Det är ju också så, herr talman, att huvuddelen av de människor i världen som anses vara judar bor utanför Israel och aldrig har haft en tanke på att flytta dit. Den allra största gruppen bor i USA. Det är fortfarande mycket oklart vad Israel menar med sin egen formulering ”säkra och erkända gränser”. Jag fick inget svar av Linnea Hörlén och vet således inte om hon går med på mitt påstående att Israel inte har några internationellt erkända gränser. Den frågan är fortfarande olöst. Linnea Hörlén har inte heller lyckats förklara nyanserna mellan att anse att PLO kan företräda palestinierna och att man icke kan betrakta PLO som den enda legitima representanten för det palestinska folket. Tillsist: Palestinierna har ju bestämt sig. De vill ha en palestinsk stat. Vilka palestinier är emot? Detta är ju PLO:s aktuella krav i dag.

Herr talman! Jag tycker att det var litet fult av Linnea Hörlén att ställa denna fråga till mig. Om Linnea Hörlén hade bekvämat sig att lyssna på mitt första anförande, hade hon märkt att jag redan då talade om att vi som arbetar tör att vinna förståelse för PLO i det här landet icke vill gå med på att staten Israel skall utplånas. Det är inte heller något aktuellt mål för PLO. Att jag skulle ha den uppfattningen är ju helt befängt. PLO och palestinierna har ju en sorts lagstiftning. Det fungerar som ett samhälle. Kan man begära mera av legitimitet med tanke på de förhållanden som det palestinska folket lever under? Beträffande resonemangen om praxis vill jag säga att det dock finns åtskilliga länder som är jämförbara med Sverige och som har frångått praxis. Säkert har de i övrigt samma praxis som Sverige när det gäller att officiellt inbjuda ledare för befrielserörelser. De har också samma praxis då det rör sig om erkännanden av legitima representanter för olika folk. Österrike, Japan, Grekland och Frankrike har med hänsyn till de aktuella förhållandena funnit det riktigt att avvika från praxis när det gäller PLO.

Herr talman! Jag har begärt ordet, eftersom jag blev något chockad av den skildring Raul Blächer gav av den historiska bakgrunden till konflikten och vägarna att lösa den. När Raul Blächer uttryckte sin förvåning över uttrycket att araberna skulle vilja driva israelerna eller judarna i havet och att detta skulle vara en konstruktion av vänner runt om i Europa, vill jag tala om för Raul Blächer att det uttrycket använde Palestinaarabernas ledare Shukairy före 1967 års krig. Ett av hans ledmotiv var just att ”vi skall driva judarna i havet”. Det är alltså ingen fantasiprodukt. Sedan säger Raul Blächer att det inte fanns några motsättningar mellan judar och araber före 1947-1948, under den turkisk-arabiska tiden och under mandatet. Under den turkiska tiden var den arabiska dominansen ganska stark, och judarna fick leva på arabernas villkor. Men under mandattiden uppstod problemen. Det var mycket stora stridigheter mellan araberna. Innan mandatet bildades fanns det emellertid mycket goda möjligheter att nå en överenskommelse mellan de arabledare som dominerade 1917-1918 och de judiska ledarna. Men sedan kom andra tendenser fram, och man kunde inte träffa den överenskommelse som det till en början hade funnits utsikter för. Vi har alltså ett problem här. Det finns två folkgrupper, det finns religiösa motsättningar och det finns nationella motsättningar. Det är naturligtvis ett oerhört svårlöst problem. Jag frågar mig: Vad är Raul Blächer ute efter? Vad vill han uppnå med att vi erkänner PLO som den enda representanten för det palestinska folket? Läget är ju det att PLO inte erkänner Israels existens. Vill Raul Blächer att Israel skall få ett existera?

Där, säger PLO, skall det skapas en demokratisk stat, där olika religioner skall få finnas och olika uppfattningar få komma till fritt uttryck. Är det det som Raul Blächer vill? Då bör han konstatera att det inte finns något utrymme för en israelisk stat. Eller vill Raul Blächer acceptera FN:s beslut 1947, som den svenska riksdagen så gott som enhälligt har anslutit sig till, att det skall finnas en israelisk stat och att en eventuell palestinsk stat skall ligga utanför Israels område? Israel har hittills vägrat att förhandla med PLO. Man kan diskutera om det är taktiskt riktigt eller inte, men faktum är att PLO hittills har vägrat att erkänna Israel som en stat. Det är naturligtvis svårt för Israel att sätta sig vid förhandlingsbordet och förhandla med en organisation som vägrar att erkänna den som de förhandlar med. Man kan nog ifrågasätta om det inte vore klokt att, för att använda ett engelskt uttryck, ”call the bluff”, att klart säga att vi vill förhandla med PLO, låt oss sätta oss ned. Var står då PLO? Då skulle man kanske slippa en del av de något orealistiska diskussioner som förekommer runt om i världen och även i denna kammare. Jag har därför mycket svårt att förstå att erkännandet av PLO skulle ha någon fredsskapande effekt, som Raul Blächer var inne på. Det skulle väl snarare bibehålla och understryka de motsättningar som nu föreligger. Låt parterna i området så småningom — förhoppningsvis — komma fram till gemensamma uppfattningar! Den dag då PLO accepterar att Israel får existera, då kan man slå sig ned vid förhandlingsbordet. Och då skulle förmodligen också Israels attityd till förhandlingarna bli annorlunda. Sedan är det naturligtvis alldeles riktigt som Raul Blächer säger, att det inte finns några andra fastställda gränser för Israel i förhållande till arabvärlden än vad som angivits i FN:s resolution 1947. Inga arabländer accepterade den resolutionen, som Raul Blächer också sade. Judarna accepterade den, och Israel blev den stat som sedan samtliga arabländer runt omkring överföll för att förinta. Nu finns det alltså bara stilleståndsgränser. Och man är från israelisk sida mycket klar över att det i och för sig icke är några nationella gränser utan stilleståndsgränser. Därför har man också sagt: Vi vill förhandla om de riktiga gränserna som kan bli säkra och som kan erkännas av parterna. Så långt har man ännu inte kommit.

Herr talman! Det viktigaste målet för alla vettiga strävanden när det gäller Palestinafrågan är att åstadkomma fred, att garantera det palestinska folkets nationella rättigheter. Detta kräver icke på något sätt att staten Israel utplånas — eller vad som nu kan sägas. Jag vill inte förneka att i det förgångna, i krigets upphetsning, har förekommit uttalanden av den här arten. Det har varit krigstillstånd ända sedan 1947, till och från. Vad jag reagerar mot i mitt anförande är att vi inom de fredssträvande opinionerna till förmån för det palestinska folkets nationella rättigheter här i Sverige och på andra håll i Europa jämställs med antisemiter — att man sätter likhetstecken mellan antisionism och antisemitism. Det torde inte vara herr Siegbahn obekant att PLO har uppställt ett annat realistiskt kortsiktigt mål i dag, nämligen att upprätta en palestinsk stat. Låt oss hoppas att man kan finna en fredlig lösning —i stället för att hemfalla åt de hätska tonfall som herr Siegbahn nu har använt mot PLO. Det icke-erkännande som karakteriserar konflikten mellan palestinierna och Israel är ju ömsesidigt, herr Siegbahn. Det är klart att det från början var svårt för palestiniernas företrädare att erkänna staten Israel. Omständigheterna kring statens upprättande, det militära våldet, fördrivningen av palestinier från deras hembygd och deras jord var olyckliga faktorer och har lett till mycket hårda motsättningar. Men i dag finns ju den realistiska förutsättningen i att PLO erkänns och får sätta sig som likaberättigad part i förhandlingar om hur detta problem skall lösas och hur palestinierna skall få sina nationella rättigheter. Detta är ju målet, och det ser vi som mycket viktigt. Det har man också gjort inom regeringar i EG-länderna och på många andra håll. Det har Österrike gjort genom att erkänna PLO som det palestinska folkets enda legitima företrädare. Den bedömningen vinner allt fler anhängare runt om i världen. Det är redan över 100 stater som på detta sätt har erkänt PLO. Detta är ju ägnat att ge palestiniernas strävanden legitimitet och styrka när det gäller att bryta detta dödläge, där två parter icke vill erkänna varandra och där man alltså icke kan finna en fredlig lösning. Jag förstår över huvud taget inte herr Siegbahns resonemang på den här punkten. Vad kan vara viktigare än att sträva efter att det palestinska folket får nationella rättigheter? Palestinierna har, som jag tidigare sade till Linnea Hörlén, tillräckligt övertygande talat om sitt mål: att få en palestinsk stat. Det finns inga palestinier som har uttryckt en motsatt uppfattning.

Herr talman! Jag får väl återgälda Raul Blächers vänlighet att säga att han inte riktigt förstod mitt resonemang med att erkänna, att jag inte heller riktigt förstod hela hans resonemang. Först säger han mycket uppmuntrande att han är för att Israel skall få finnas till också i fortsättningen men att även en palestinsk stat skall få finnas till. Strax efteråt säger han, om jag fattar honom rätt: Åtminstone som ett kortsiktigt mål. Då börjar man få en känsla av att Raul Blächer vill sitta på alla stolar på en gång och att han i realiteten tänker Nr 36 sig att på sikt skall Israel förintas och det skall bli en palestinsk stat med alla dessa vackra insignier, demokrati och annat, som inte finns i något arabland i övrigt. Det kanske vore värdefullt, om man fick litet klarare besked om detta. Erkännande av Raul Blächer talar sedan om att PLO skulle vara legitim företrädare för PLO, m.m. Palestinaaraberna och att det inte finns några andra, och det ligger naturligtvis något i det. Men om man har levat i de här länderna en del år och sedan följt utvecklingen mycket noggrant, har man kunnat konstatera att den som utanför PLO försöker uppträda som företrädare för Palestinaaraberna, han lever — om han uttalar sig mycket kraftigt — inte en dag längre. Det blir mord på dem som företräder andra uppfattningar än PLO:s. Hur kan det vara så? Jo, PLO har 50 miljoner dollar från Saudiarabien, 20 miljoner från Libyen osv. Man har alltså stora medel till sitt förfogande, för vilka man kan skaffa bl.a. vapen, under det attt.ex. de som bor i den nu ockuperade delen av Palestina inte alls har samma möjligheter. Där finns alltså väldiga maktmedel. Beträffande skapandet av en palestinsk stat får man inte glömma att majoriteten i Jordanien är palestinier. Det är precis samma folkgrupp, det finns inga skillnader alls. Det enda främmande elementet i Jordanien är de beduiner som kom med Husseins farfar från Hedjas — några tusen krigare med familjer — och slog sig ned i detta område, där alla var palestinier i den bemärkelse vi nu talar om. Det finns alltså redan en palestinsk stat. Om man sedan skall ha en till kan man diskutera, liksom om — vilket är en annan möjlig lösning Jordanien skall ökas med Västbanken till de gränser som fanns fram till 1967. Och glöm inte att om man skulle vilja skapa en palestinsk stat i dessa områden, som nu är ockuperade, så hade det fram till 1967 funnits alla möjligheter för araberna att göra det, men det gjorde de inte. Då var de herrar inom dessa områden. Visst kan man säga att det var en historisk miss, men låt oss då diskutera frågan på det sättet. Att skapa en palestinsk stat är ingen självklar lösning, eftersom det redan finns en sådan. Frågan är som sagt om man skall utvidga den staten eller om man skall ha två stater. Men detta är en fråga som det naturligtvis i första hand ankommer på palestinierna att bedöma.
Herr talman! Bo Siegbahn hari sitt resonemang en glidning, som vill få mig att framstå som om det vore jag som uttryckte PLO:s ställningstaganden från gång till annan. Det är en märklig sammanblandning. Vad jag talar för är ett erkännande av det palestinska folkets nationella rättigheter. Jag hävdar fortfarande att palestinierna — dvs. de palestinier som i tusentals år har bebott det område som är Palestina — tillräckligt eftertryckligt har uttryckt sitt önskemål om en egen statsbildning. Det är klart att det tidigare har förekommit att PLO haft som mål en demokratiskt sekulariserad stat och att PLO inte heller har övergivit den uppfattningen. PLO har inte tagit avstånd från den. Det finns också det 203 kortsiktiga mål som jag nämnde. Men det är PLO som har uttalat sig för det, inte jag. Jag har inte någon annan uppfattning än att det viktiga är att det blir en fredlig lösning, som tillgodoser palestiniernas nationella rättigheter. Om Jordanien skulle kunna göra anspråk på att vara en palestinsk stat, får man inte glömma bort att Jordaniens kung Hussein under ett tidigare skede drev ut PLO ur sitt land. PLO fick inte finnas kvar där. PLO har därför sedan dess tagit sin tillflykt till Libanon och Syrien. Där finns alltså intresset kvar för en annan palestinsk stat. Det rör sig också — mänskligt sett, herr Siegbahn — om ett folk som har fördrivits från sin jord, sin hembygd. Givetvis har också många av de judar blivit fördrivna som på ett indirekt sätt varit hotade i de länder i Europa där de har bott. Men det finns, som jag tidigare påpekat, också motsättningar inom Israel. Det finns där olika uppfattningar om de sionistiska målen och de sionistiska uppgifterna. Vad vi har tagit upp i vår motion är stödet för palestiniernas rättmätiga krav på en egen stat, ett eget land. Hur det problemet skall lösas skall inte vi tala om. Vilka gränser, vilket statsskick osv. som denna palestinska stat skall ha är det inte vår uppgift att tala om. Det viktiga är att ge PLO en annan stadga, en annan position, för att PLO skall kunna föra den här frågan framåt internationellt. Däri ingår också vår begäran att Sverige skall verka för att en internationell konferens inkallas för att man i FN-regi, utan stormaktsdirigering och imperalistiska strävanden, skall söka en lösning. På denna konferens skulle PLO vara företrädare för palestinierna och förhandla om villkoren för upprättandet av en palestinsk stat. Det är sannolikt ogenomförbart utan att Israel retirerar från ockuperade områden. Jag tror ändå att herr Siegbahn skulle kunna tillmötesgå det kravet att Israel skall dra sig tillbaka från de ockuperade områdena. Staten Israels existens har jag, som sagt, inte ifrågasatt. Jag har bara talat för upprättandet av en palestinsk stat. Sluta gärna upp med dessa misstänkliggöranden och glidningar, herr Siegbahn! Annars kan man dra andra paralleller, som gäller herr Siegbahn.

Herr talman! Det förefaller mig som om Raul Blächer är en dåligt informerad agent för PLO. Han säger att han inte vill förneka att det kan ha förekommit uttalanden av PLO i den riktningen att Israel skall utplånas. Men han förnekar bestämt att det skulle vara ett mål för PLO. Det är sensationellt, eftersom det, såvitt jag vet, alltjämt står inskrivet i PLO:s stadgar att ett mål för PLO är att staten Israel skall utplånas. Jag vore därför tacksam om Raul Blächer ville upplysa oss om riktigheten i detta påstående. Eller har han möjligen fått sensationella, nya kunskaper genom olika kanaler som inte står oss andra till buds om att PLO på denna punkt har ändrat sina stadgar? Vad kan vara viktigare, undrar Raul Bläöcher, än att sträva efter att det palestinska folket får sina rättigheter? Visst är det ett väsentligt mål, men viktigare, och kanske mer fredsbefrämjande, kunde vara att sträva efter att alla folk skall få sina legitima rättigheter erkända. Israels utplånande är för PLO ett mål. För Raul Blächer är det, enligt vad han nyss sade, inte ett aktuellt mål. För majoriteten av Sveriges riksdag är det inget mål alls.

Herr talman! Den enda sensationella uppgift som har förekommit i denna debatt är Hadar Cars uppgift att målet ett utplånande av staten Israel skulle stå inskrivet i PLO:s stadgar. Jag vill gärna att Hadar Cars kommer upp i talarstolen och redogör för var i PLO:s stadgar detta står. Trots att jag tyckte att jag i debatten med Bo Siegbahn klarade ut att jag inte uttrycker PLO:s ställningstaganden, kommer nu Hadar Cars med samma påstående. Jag förstår att detta är väl organiserat av en viss grupp i riksdagen, som har tagit på entreprenad att misstänkliggöra PLO och tala samma språk och godta de uppgifter som återfinns på de blå papper från Israels ambassad som vi brukar få i våra fack. Det är ett märkligt sätt att agera. Jag tycker att vi borde kunna slippa den sortens debatt i Sveriges riksdag. Men jag har alltså fortfarande inte uttalat mig om något kortsiktigt mål. Jag har icke sagt att jag har ett kortsiktigt mål eller något mål bortanför ett kortsiktigt mål om staten Israels utplånande. Och det har inte PLO heller. Var så god! Upp till bevis, Hadar Cars!

Herr talman! Raul Blächer och jag får väl tillsammans vända oss till riksdagens upplysningstjänst och be att man informerar oss om vad som står i PLO:s stadgar.

Herr talman! Sveriges vägran att erkänna Heng Samrin-regeringen i Kampuchea är inte bara ett ensidigt politiskt ställningstagande utan bidrar också till att fördröja tillbakadragandet av de vietnamesiska trupperna. Jag skall kort motivera detta med följande. Ungefär samtidigt som de vietnamesiska trupperna gick in i Kampuchea gick tanzaniska trupper in i Uganda. Varför? Idi Amins terrorregim hade under lång tid attackerat tanzaniskt territorium. Tanzanias regering gjorde vid ett flertal tillfällen försök att lösa problemet på fredlig väg. Amin svarade varje gång med nya attacker. Tanzania tvingades till slut att vidta åtgärden att gå in med trupper i Uganda för att få slut på gränskränkningarna och ockupationen. Samtidigt tvingades Idi Amin och hans skräckregering på flykt och en ny regering installerades i Kampala tack vare tanzaniska truppers närvaro. Fortfarande — alltså än i dag — finns ett antal tanzaniska soldater kvar i Uganda. Däremot har inte situationen för befolkningen i Uganda nämnvärt förbättrats; snarare har levnadsförhållandena drastiskt försämrats. Rester av Idi Amins tortyrknektar opererar och orsakar stor förödelse i vissa delar av Uganda. Sverige erkände ganska snabbt den nya regeringen i Uganda, alltså den regering som kunde installeras tack vare tanzaniska truppers närvaro i Uganda. I januari 1979 tvingades vietnamesiska trupper att gå in i Kampuchea. Orsaken till detta var att skräckregimen där under Pol Pot praktiskt taget under hela 1978 attackerat vietnamesiska byar och vid varje överfall åstadkom stora materiella och personella skador. Vietnams regering krävde ett flertal gånger slut på kränkningarna av vietnamesiskt territorium och föreslog förhandlingar varhelst Pol Pot-regimen än önskade förlägga dessa. Pol Pot-regimen svarade vid varje sådan förhandlingsinvit från Vietnam med nya angrepp och nya illdåd mot Vietnam. För att få slut på angreppen och illdåden tvingades också Vietnam att gå in med trupper i Kampuchea. Samtidigt med dessa trupper flydde Pol Pot upp mot gränsen till Thailand. En ny regering installerades i Kampuchea, naturligtvis också tack vare vietnamesiska truppers närvaro. Regeringen i Kampuchea har ännu inte erkänts av Sverige. Varför, Sture Korpås — som nu är utrikesutskottets talesman? Hur kan man erkänna en regim och inte en annan, trots att kriterierna för dessa två regimers tillkomst är exakt lika? När det gäller Kampuchea har man lyckats få det landet på fötter efter den fruktansvärda förödelse som Pol Pot-regimen åstadkom. Att så har skett har dokumenterats inte minst av chefen för det Svenska röda korset — han är inte obekant för kammaren. Han är ju faktiskt en av de personer i det här landet som följt utvecklingen i Kampuchea sedan landet befriades från den förhatlige Pol Pot. Nämnas bör också att för inte så länge sedan genomfördes val till ett parlament i Kampuchea.

Jag för min del anser att det förstnämnda skall vara gällande för båda länderna. Det skulle nämligen underlätta tillbakadragandet både av de tanzaniska trupperna i Uganda och av de vietnamesiska trupperna i Kampuchea. Ni saknar principer, eller också får ni försöka klargöra vad det är för sorts principer ni följer. De varierar ju från det ena tillfället till det andra. Ni talar om principer, men i praktiken är ni rudis när det gäller sådana, efter vad jag kan förstå.

För det är faktiskt på det sättet att Pol Pot får materiellt stöd — vapen, eller vad det nu är för någonting — till de rester av trupper han tog med sig när han flydde upp mot gränsen. Ett erkännande skulle alltså försvåra de här mördarbandens aktiviteter i vissa delar av Kampuchea. Pol Pot och hans anhängare gör nämligen ideliga attacker mot civilbefolkningen i Kampuchea, mot transportleder osv. Utrikesutskottet kostar på sig att säga att Pol Pot får utländskt materiellt stöd. Det är väldigt vänligt av er att göra det, men ni kunde ju också i ärlighetens namn tala om varifrån det stödet kommer. Det vet ni mycket väl. Att de borgerliga ledamöterna i utskottet inte vill säga det begriper jag, men inte att inte heller socialdemokraterna gör det. Varför tiger ni? Utskottet säger inte ett enda kritiskt ord om det utländska materiella stöd som Pol Pot får. Ingenting av detta finns i argumentationen i betänkandet. Det handlar faktiskt om en grov inblandning i Kampucheas inre angelägenheter från USA:s och Kinas sida, men det tycker ni tydligen är helt i sin ordning. Ni kunde ju också säga någonting om det politiska spel som bedrivs där nere och om att bakom detta spel ligger USA, som har allt intresse av att försvåra så mycket som möjligt när det gäller att åstadkomma lugn och stabilitet i det här området. USA kan tydligen ännu inte smälta att detta lilla fattiga folk i Vietnam lyckades besegra världens mäktigaste krigsmakt. Sådant får inte ske ostraffat. Om detta säger ni ingenting. Ni vet ju om det. Jag säger än en gång att jag struntar i att de tre borgerliga partierna ingenting säger, för jag vet ju hur de resonerar. Men ni socialdemokrater, ni tiger som muren. Jag vill till sist säga att visst är det viktigt att resa kravet Vietnam ut ur Kampuchea. Det ställer vi upp på. Men då måste naturligtvis vissa villkor uppfyllas. För det första måste USA och Kina upphöra med stödet till Pol Pot. För det andra måste Sverige och andra länder erkänna den regering som nu finns i Kampuchea. Om de kraven uppfylls bidrar detta till att man kan åstadkomma lugn, fred och stabilitet i området och att äntligen dessa folk, som har fått lida så oerhört, får bygga upp sina resp. länder. Ett svenskt erkännande kan faktiskt bidra till detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 201 yrkande 1.

Herr talman! Sture Korpås kostade på sig att erkänna att det fanns en viss inkonsekvens i att man erkänt regimen i Uganda som installerats tack vare tanzaniska truppers närvaro och att man inte erkänt regimen i Kampuchea. När Sture Korpås sade detta talade han inte på utrikesutskottets vägnar, utan det var hans egen uppfattning. Jag tycker emellertid att detta skall inkasseras. Det var bra gjort av Sture Korpås att erkänna det. Det hade varit ännu bättre om socialdemokraterna hade kunnat åstadkomma åtminstone ett sådant erkännande i utskottet. All right, det kommer väl det också så småningom. Den här bristande konsekvensen kan vi bli av med genom att upprätta diplomatiska förbindelser med Kampuchea. Jag tycker att man måste göra det om man i fortsättningen skall tas på allvar när man talar om fasta principer från Sveriges sida i fråga om erkännandet av regimer. Rätta till den här bristen genom att så fort som möjligt erkänna Kampuchea! Sedan hänvisar Sture Korpås till att det internationella erkännandet ännu inte är tillräckligt. Jag vet inte vad han menar med det. Måste man vänta tills USA har kommit med något erkännande, eller vad är det som åsyftas? Indien och en del andra länder har erkänt regeringen i Kampuchea. Jag tror att Sveriges anseende i tredje världen inte skulle försämras om vi erkände Heng Samrin-regimen — snarare tvärtom. Jag tror att det skulle förbättras betydligt.

Herr talman! Ing-Marie Hansson har frågat mig om jag avser att kompensera den oväntade skatt som påförts Rikskonserter retroaktivt från 1978/79, så att Rikskonserter garanteras samma bidragsram reellt som riksdagen avsett. Ing-Marie Hansson har också frågat mig om jag avser att verka för att stiftelser med kulturpolitisk uppgift undantas från skatt på samma sätt som tidigare skett. Svaret på den första frågan är följande: Stiftelsen Institutet för rikskonserter har ett statligt anslag som årligen fastställs av riksdagen. Därutöver har Rikskonserter inkomster från bl.a. landsting och kommuner. Rikskonserter har dessutom ränteinkomster. Dessa ränteinkomster har tidigare inte varit beskattade enligt taxeringsnämndens beslut. Under hösten 1980 meddelade emellertid taxeringsnämnden att ränteinkomsterna skulle beskattas fr.o.m. 1978/79. Detta var en oförutsedd retroaktiv utgift för Rikskonserter. Rikskonserter skall retroaktivt för 1978 81 inbetala ca 1 348 000 kr. i skatt. Med hänsyn till dessa särskilda omständigheter, avser jag att föreslå regeringen att Rikskonserter skall tillföras 600 000 kr. Vid beräkningen av det statliga anslaget har emellertid hänsyn aldrig tagits till att Rikskonserter haft ränteinkomster, varför det statliga anslaget fortfarande har minst samma bidragsram som riksdagen har beslutat. När det gäller svaret på den andra frågan har jag samrått med budgetministern. Reglerna för beskattning av stiftelser har varit oförändrade under en lång följd av år. Den skatt som påförts Rikskonserter beror således inte på någon ny lagstiftning, utan, såvitt jag förstår, på ändrad bedömning från taxeringsmyndigheternas sida. Stiftelseutredningen har till uppgift att göra en allmän översyn av lagstiftningen om stiftelser. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under nästa år. Jag anser det inte lämpligt att förelägga riksdagen förslag om ändrade skatteregler för stiftelser med kulturpolitisk uppgift, innan statsmakterna tagit ställning till vilka civilrättsliga bestämmelser som rent principiellt bör gälla för stiftelser.

Herr talman! Jag får tacka utbildningsministern för svaret. Det är tillfredsställande att jag av det skönjer att den ekonomiska situationen för Rikskonserter inte bedöms vara så allvarlig som man först skulle kunna befara. Jag finner det dock litet grand underligt att man, som det står i svaret, aldrig skulle ha tagit hänsyn till förväntade eller redovisade ränteinkomster när man har beräknat de statliga anslagen till Rikskonserter. Många kulturstiftelser har ränteinkomster genom den anslagsmodell som staten tillämpar, och i de internbudgetar som stifelserna arbetar med räknas ränteinkomsterna in som en del av de medel som verksamheten planeras utifrån. Därför undrar jag om inte ränteinkomsterna ändå ingår i underlaget, även om det vid anslagstilldelningen inte har tagits upp medel för dem. Men det är fövånande, om man vid beräkningen av det statliga anslaget inte har tagit hänsyn till de ränteinkomster som stiftelsen har haft att förfoga över. Den andra aspekten som jag vill ta upp är effekterna av dessa principer för andra kulturstiftelser. Då kommer jag in på två saker. Det gäller dels formerna för medelsanvändningen, dels tidpunkterna för anslagstilldelningar. Det ryktas att det här förbereds ändringar och att man inte heller skall få tillgodoräkna sig ränteintäkter från de stiftelser eller andra som får anslag direkt för verksamheten. Det är mycket viktigt att man i så fall bedömer om man inte måste höja anslagsnivån i motsvarande grad, därför att annars blir det ett dråpslag mot kulturstiftelserna. När det gäller skattefrågan så är det märkligt att samma distrikt och samma taxeringsnämnd tolkar samma paragraf helt olika från år till år. Det kan också göras olika tolkningar i olika distrikt. Jag kan visst förstå att ministern vill avvakta den utredning av stiftelserna som arbetar, men det är ju angeläget att man ser över om det inte behöver göras en klarare tolkning av 53 § i taxeringsförordningen och att man kanske överväger att ta upp också kulturinstitutionerna bland dem som är uppräknade som skall undantas från skattskyldighet. I övrigt tycker jag att jag har fått svar på den fråga jag ställde, och jag förklarar mig nöjd med detta.
Herr talman! Det är faktiskt så att den anslagsframställning som man gör ibland kan skilja sig från den interna budget man arbetar med, särskilt i de fall då man har inkomster från andra håll som kan variera från år till år. Det betyder att verksamheten ibland kan ha en större omfattning än riksdagen har förutsett, och det finns all anledning att glädja sig åt det. Det är inte någon uppgift för mig att tolka skattelagstiftningen för taxeringsmyndigheterna, utan det är bara att finna sig i de bedömningar man där gör. Jag kan alltså inte uttala mig om huruvida man tidigare har gjort ett fel i bedömningen av Rikskonserters status. 1977 antog riksdagen en ny lagstiftning om skattesituationen för ideella organisationer. I samband därmed tog Ingemar Mundebo initiativ till en översyn av stiftelser av bl.a. denna typ. Självfallet är det vår avsikt att, när utredningen är klar nästa år, göra den översyn som jag tror att vi är överens om måste ske och där man tar hänsyn till den faktiska karaktär som stiftelser av den här arten har. Men i avvaktan på det är det inte mycket annat att göra än att hoppas att vi skall kunna fortsätta den verksamhet som Rikskonserter har, och det sliter vi som bäst med i budgetarbetet i dessa dagar.
Herr talman! Jag skulle bara vilja säga att denna bedömning ändå är litet tvivelaktig, eftersom man helt bortser från att ränteinkomsterna skall räknas utanför anslagsramen. Riksdagen har ju angivit en målsättning för dessa kulturstiftelser, medan vissa institutioner har helt fritt spelrum utanför denna. Det vore riktigare att bedöma det så att de ränteinkomster eller de reservationer som finns skulle dras in. Så har man ju gjort från utbildningsdepartementets sida mot många myndigheter — jag tänker på t.ex. högskoleområdet och kulturrådet. Då har man innehållit reservationerna för att varje år inom en anslagsram kunna bedöma rimlig nivå och inriktning av verksamheten. Men om vissa verksamheter har medel som flyter vid sidan av det man kan bedöma och styra inom ramen, så frånhänder man sig också möjligheterna att kunna påverka verksamheten eller att bedöma hur den ser ut i sin helhet. Man får också en skevhet mellan de verksamheter som förfogar över medel vid sidan om och de som har en totalram inom vilken de måste verka.

Herr talman! Märta Fredrikson har frågat mig vilka initiativ jag har tagit sedan riksdagsbehandlingen av handlingsprogrammet för miljösäkrare sjötransporter för att förbättra beredskapen för bekämpning av olja och kemikalier till sjöss. Efter riksdagens beslut med anledning av propositionen om miljösäkrare sjötransporter har uppbyggnaden av regionala förråd av oljebekämpningsmateriel påbörjats. Materielen skall kunna användas av kommunerna vid större utsläpp. Ett av de första förråden lokaliseras till Göteborgsregionen, men materielen från övriga förråd skall också kunna användas vid oljeutsläpp på västkusten, när så behövs. Regeringen har gett statens brandnämnd i uppdrag att undersöka hur många strandbekämpningsbåtar som behövs utöver dem som togs upp i propositionen. Brandnämnden skall också överväga vilka typer av båtar som kan vara lämpliga att använda i strandzonen och hur båtarna skall kunna utnyttjas när de inte används för insatser mot olja. Brandnämnden har vidare fått i uppdrag att klarlägga hur personer som finns på landsidan skall kunna utnyttjas för att förstärka kustbevakningens organisation, om ett kemikalieutsläpp inträffar till sjöss. Regeringen har nyligen beslutat att ytterligare två nya miljöskyddsfartyg av s.k. sea truck-typ skall byggas vid Lunde varv. Dessa är de sista miljöskyddsfartygen i en planerad serie om sju. Vidare har beslut fattats om att projektera ombyggnad och modernisering av två miljöskyddsfartyg, som är placerade på västkusten, för en kostnad av 4 milj.kr. Det gäller Tv 03 och Tv 043. Genom moderniseringen ökas fartygens användbarhet för att bekämpa miljöskadliga utsläpp. Vid ett stort utsläpp måste man samla resurser som finns både inom Sverige och i våra grannländer. Jag har därför tagit initiativet till den samordningsplan som kustbevakningen och marinen gemensamt har tagit fram och som presenterades i förra veckan. Planen gör det möjligt att utnyttja marinens resurser snabbare och effektivare i oljeoch kemikaliebekämpningen. När det gäller möjligheterna att få hjälp från våra grannländer sker det en successiv uppbyggnad av samverkansrutinerna inom ramen för det internationella samarbetet. Särskilt betydelsefull är den nordiska samverkan. De nordiska länderna följer också tillsammans upp de frågor som aktualiserades genom det avsiktliga utsläppet av olja vid årsskiftet 1980-1981 på den svenska västkusten. Enligt min mening är det väsentligt att med alla medel försöka förhindra de avsiktliga utsläppen av olja. Regeringen bedriver alltså ett målmedvetet arbete för att förbättra beredskapen för bekämpning av olja och kemikalier till sjöss.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Boo för svaret, som dels visar en positiv inställning, dels visar att medvetenheten om havets betydelse ur miljösynpunkt nu ökar. Jag är helt nöjd med svaret, eftersom där tas upp en rad viktiga frågor och redovisas insatser som görs. Jag vill ta upp två frågor i anslutning till svaret. Den ena gäller strandbekämpningsbåtarna. Det är enligt dem som arbetar på oljeskyddsfartygen viktigt att de exempelvis har tillgång till praktiska arbetsbåtar vid varje postering. Får de sådana genom det beslut som har fattats? Tillvaratas även kustbevakningens erfarenheter när statens brandnämnd diskuterar lämpliga typer av båtar? Egentligen skulle jag vilja kommentera varje del av svaret, för de är alla intressanta. Men jag skall stanna vid ytterligare en fråga, och det gäller ombyggnaden av Tv 03 och Tv 043. Jag tycker att det är utmärkt att praktiskt kunnande och ambitiös personlig satsning för att få bra fartyg tas till vara på ett sätt som gör att det blir billigt och, som jag hoppas, ger ett bra resultat. Vid ett tillfälle hörde jag i ett radioprogram påståendet att vår oljeberedskap är god. Påståendet jävades genom oljeutsläppens härjningar. Men på ett sätt var kanske påståendet sant. Det fanns och finns massor av insatser, god vilja och intensiva förhoppningar. Men vad hjälper det att beredskapen är god, om det i praktiken är så att oljan trots detta föröder både hav och land. Detta har vi, inte minst vi som bor på västkusten, nödgats uppleva. Med de beslut om åtgärder som statsrådet har redovisat här tror jag på att det blir en ökad effektivitet. Det viktigaste för ett effektivt oljeskydd är att man kan ta upp löskommen olja ute i havet, innan den når havsbotten eller land och kan ställa till bevisad eller befarad skada. Vi måste på allt sätt bevara havet som en levande resurs, en resurs som vi värdesätter och skyddar, både förebyggande och vårdande. Om man tänker på att 70 20 av jordens yta är täckt av vatten, är det lätt att förstå att havsprojekt lockar och att havets tillgångar är helt nödvändiga för framtidens försörjning. Det finns fantastiska tillgångar i havet, exempelvis mat, mediciner och kemiska substanser. Ur havet kommer liv, och havet är nödvändigt för liv — det är livsviktigt för oss. Vattnet i haven skall vara friskt och rent — det ger oss frisk luft. Mycket talar för att vi inte kan försörja jordens befolkning utan att ta till vara vad havet kan ge. Havet — vår levande resurs — skall inte vara en soptunna utan botten, inte vara någonting som man slänger i väg olika saker i och inte ser mer i de mörka havsdjupen i tron att det som vi inte ser har vi inte ont av. Havet är, som jag sade, en enorm resurs, ännu inte på långt när riktigt utnyttjad. Hetsen efter ökad välfärd har givit negativa resultat i resursförstörning av mark, luft och vatten. Vi strävar efter kortare arbetstider, längre semestrar och mera pengar. Det är viktigt att denna strävan inte får föröda möjligheten för oss att ha nytta av denna vår välfärd i ren och frisk miljö. Vad skall vi annars med all strävan efter materiell välfärd till. Vattnet, havet och jorden skall vara friska och
Herr talman! På Märta Frediksons första fråga kan jag svara ja. De resurser som ställs till förfogande avser både strandbekämpningsbåtar och arbetsbåtar. Dessa skall självfallet tas fram i samarbete med kustbevakningen. Sedan vill jag gärna säga beträffande diskussionen om de miljöskyddsfartyg som nu byggs att det sker en sammanvägning mellan de önskemål man har på västkusten och de önskemål man har på ostkusten. Dessa är litet skilda i vissa avseenden, och det måste göras en sådan avvägning att båtarna kan användas runt om Sveriges kust. Sedan vill jag självfallet gärna ansluta mig till vad Märta Fredrikson säger rent allmänt. Här kommer de förebyggande åtgärderna mycket starkt in i bilden. Det är nödvändigt att vi hittar vägar som gör att vi kan följa upp vad som sker i fråga om felaktiga oljeutsläpp och på det sättet snabbt kunna komma till åtgärder. Därför kommer flygövervakningen exempelvis i Skagerack att förstärkas. Det är min förhoppning att vi skall kunna utveckla ett samarbete mellan de nordiska länderna för att vi skall nå ett resultat i förebyggande avseende.
Herr talman! När det gäller ombyggnaden av dessa två kustbevakningsbåtar sade herr statsrådet att det är litet skillnad på de olika kusternas behov. Då kanske man har möjlighet att tillvarata de resurser som finns på västkusten för att göra en snabb ombyggnad av båtarna. Jag tackar för statsrådets instämmande i mina allmänna synpunkter. På lång sikt är det troligt att denna mer eller mindre kroniska förgiftning av havets botten som pågår är den allvarligaste miljöeffekten av oljan i våra vatten. Jag utläser av svaret när det gäller samarbetet mellan de nordiska länderna att vi kan få ett effektivare rapporteringssystem i fråga om de fartyg som fraktar olja och kemikalier. Men det kanske är en fråga som inte hör hemma här utan som vi får ta upp i ett senare sammanhang.
Herr talman! Vad beträffar de nya båtarna har hänsyn tagits till att de skall kunna användas runt om Sveriges kuster. När det gäller de två båtar som skall byggas om och som nu är placerade på västkusten är det självklart att man skulle kunna lägga in de bedömningar som Märta Fredrikson gör för att de skall bli kvar där. Men även dessa båtar måste kunna förflyttas till andra områden längs Sveriges kuster. Sedan vill jag bara kort säga att det är viktigt att vi kan få en försöksverksamhet med den positionsrapportering som påbörjades den 1 juli i år och som omfattar även Kattegatt. Det kan vara ett bra inslag i de förebyggande åtgärderna.
Herr talman! Det är helt riktigt att samtliga båtar bör kunna användas runt hela Sveriges kuster i alla de sammanhang där de behöver sättas in. Men vad jag egentligen tänkte på var att det finns möjligheter till ombyggnad på västkusten där kustbevakningspersonalen kan följa arbetet. Och dessutom bör båtarna inte tas ur funktion längre tid än absolut nödvändigt. Beträffande rapporteringssystemet är jag tacksam för det positiva svar som jag fick av statsrådet. Jag vill bara tillfoga att systemet enligt oss på västkusten bör omfatta också båtar under 20 000 ton, vilket i dag inte är fallet i den försöksverksamhet som pågår. Jag ber att få tacka för svaren.

Herr talman! Per-Olof Strindberg har frågat mig när resultatet kan beräknas föreligga av den av riksdagen begärda översynen av lagen om gravrätt och varför arbetet inte har utförts tidigare, exempelvis i samband med utredningen om begravningsverksamheten. Den av riksdagen begära översynen avser två olika frågor . Den första frågan gäller vilken väg som skall väljas för att upplåtarna av gravrätt skall få erforderlig information om förändringar av gravrättsinnehavaren. Den andra frågan är om en skyldighet bör införas för gravrättsupplåtarna att informera om planerade ändringar på gravplatser. Begravningsverksamheten har under senare år behandlats som ett led i det omfattande utredningsarbetet om förhållandet mellan staten och svenska kyrkan. Det förslag till helhetslösning av detta frågekomplex som lades fram i Stat-kyrka-betänkandet innebar bl.a. en ändrad organisation av begravningsverksamheten. Helhetslösningen avvisades av 1979 års allmänna kyrkomöte. Utredningen om begravningsverksamheten tillsattes under hänvisning till det nämnda förslaget samt remissyttrandena. Utredningens uppdrag var att göra en kompletterande undersökning av ansvaret för och organisationen av begravningsverksamheten samt att utforma alternativa förslag till lösning av frågan. Utredningen överlämnade i juni 1981 sitt betänkande Begravningsverksamheten . Betänkandet remissbehandlas f. n. Utredningen om begravningsverksamheten lämnar i betänkandet alternativa förslag till lösning av frågan om ansvaret för och organisationen av begravningsverksamheten. Två av alternativen innebär att lagen om gravrätt ersätts av ny lagstiftning. De speciella informationsfrågor som avses med riksdagens begäran om översyn av lagen om gravrätt behandlas däremot inte i betänkandet. Dessa frågor får behandlas i regeringskansliet i samband med de överväganden som måste göras med anledning av betänkandet och remissyttrandena. Det är min förhoppning att resultatet av dessa överväganden skall kunna redovisas under våren 1982.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Ett skäl till att frågan ställdes var att det inte är var dag man får en motion bifallen i det här huset. Och när nu lagutskottet den 6 november för två år sedan föreslog riksdagen ge regeringen till känna att man skulle ta upp frågan om information om ändringar på gravplatserna, vilket jag begärt, är det helt naturligt att jag med intresse följt frågans vidare behandling. Efter att mycket noga ha läst betänkandet om begravningsverksamheten konstaterade jag att det inte fanns ett enda ord om den här frågan i betänkandet, vilket förvånade mig. Och det förvånar mig fortfarande att inte ärendet behandlades där. Därför är det intressant att få veta att frågan i alla fall någon gång i vår skall tas upp i regeringskansliet. Jag tycker att det har tagit mycket lång tid, och det var bakgrunden till frågan. Ärendet är också av den arten att väldigt många människor ute i bygderna är intresserade av att få besked. Man kan undra om det inte i regeringskansliet och de olika departementen finns någon form av förfallobok, där man kan få svar på frågorna: Vilka uppgifter har riksdagen ålagt oss, och har vi klarat av dem? Jag ber i alla fall att få tacka justitieministern för svaret.

Herr talman! Per-Olof Strindberg har frågat mig vilka åtgärder jag anser det möjligt att vidta för att i framtiden förhindra att hemliga handlingar som distribueras inom regeringskansliet kommer till utomståendes kännedom. I många ärenden som handläggs i regeringskansliet förekommer handlingar som innehåller uppgifter som är sekretessbelagda till följd av bestämmelserna i sekretesslagen. Givetvis måste sådana handlingar hanteras så, att uppgifterna inte sprids till obehöriga. För att minska riskerna för att sekretessbelagda uppgifter kommer i händerna på obehöriga har statsrådsberedningen meddelat föreskrifter om hur sådana uppgifter skall hanteras i regeringskansliet. Föreskrifterna avser enligt sin lydelse sådana hemliga uppgifter som rör totalförsvaret eller Nr 37 landets säkerhet i övrigt men blir i praktiken naturligtvis vägledande också för hanteringen av andra hemliga uppgifter. Statsrådsberedningens föreskrifter har helt nyligen setts över och anpassats till bestämmelserna i den nya sekretesslagen. En utförlig orientering om de nya föreskrifterna har lämnats till alla anställda i regeringskansliet. Min uppfattning är att skyddet för sekretessbelagda uppgifter i regeringskansliet är gott. Att det i enstaka fall förekommer att uppgifter kommer till utomståendes kännedom undanskymmer inte detta faktum. Jag anser därför att några ytterligare åtgärder inte f. n. behöver vidtas.

Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka justitieministern för svaret på en fråga. Det är inte så ofta jag ställer frågor — det råkade bara bli så att de här två frågorna kom att sammanfalla tidsmässigt. Jag hade tänkt visa en bild, men av tekniska skäl var det inte möjligt. Jag vill understryka både för kammarens ledamöter och för justitieministern att jag inte är ute efter att forska efter någon källa.

Så kommer huvudpunkterna i förhörsprotokollet, som jag vill minnas var ett mycket litet protokoll — det rörde sig tydligen om två A4-sidor. Det är givet att det här var en tidningsuppgift som väckte väldigt stort intresse, och även berättigad uppmärksamhet, tycker jag. Jag är naturligtvis medveten om att tidningar gärna vill ge intryck av att besitta informationer som är hemliga. Nu ser jag i svaret att det nyligen inom regeringskansliet har vidtagits en översyn av bestämmelserna, och det tycker jag är välgörande. Men frågan är om bestämmelserna är tillräckliga. Jag vet ju inte huruvida dessa uppgifter som man påstår var hemliga verkligen var hemliga — det undandrar sig naturligtvis en utomståendes bedömning. Jag vet inte heller vad ”nyligen” innebär, om det innebär att man just med anledning av sådana här händelser har haft frågan uppe. Justitieministern anser att det f. n. inte finns anledning att göra några ytterligare överväganden. Jag vill emellertid understryka att för att medborgaren i gemen skall ha tilltro till vårt sätt att behandla inte minst för rikets säkerhet viktiga angelägenheter är det viktigt att man också är på det klara med, att om en tidning påstår att den besitter hemliga uppgifter, då är det inte regeringskansliet som har sipprat, utan då är det tidningen som lämnar en felaktig uppgift. Jag hoppas att jag kan tolka justitieministerns svar på det sättet.
Herr talman! Det här med att bevara sekretessbelagda handlingar hemliga är ju mycket viktigt. Det är därför vi har utfärdat bestämmelser om det. Men jag vill gärna erinra om de regler vi har i sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen om att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Normalt får tjänstemän röja sekretessbelagda uppgifter, om de lämnas till massmedia. Tryckfrihetsförordningens regler om meddelarfrihet innebär att den som lämnar uppgifter för publicering i tryckt skrift är fri från ansvar, även om uppgifterna annars inte får lämnas ut. Den meddelarfriheten gäller också för förhållandet till radio och TV. Det finns emellertid undantag från meddelarfriheten — det vill jag understryka. Ett viktigt undantag är att det inte är tillåtet att med avsikt lämna ut en allmän handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Det är för att skydda dessa som vi har sett över anvisningarna. Men regler är något för sig — utöver reglerna finns det naturligtvis anledning att framhålla det ansvar som var och en måste känna mot sin arbetsgivare och den lojalitet han kan ha. Det är en fråga som man i sista hand måste göra upp med sig själv.
Herr talman! När det gäller det sista som justitieministern yttrade i sin replik vill jag starkt understryka att det helt naturligt är mycket som ankommer på de enskilda människorna i detta sammanhang. Jag är glad över att vi har fått detta klarläggande. Låt mig bara tillägga ytterligare en sak, som kanske i och för sig hör hemma i en annan debatt. Ibland har jag en känsla av att man kanske hemligstämplar handlingar onödigt ofta. Därigenom blir det alltför många hemliga handlingar i omlopp, så att säga. Då förlorar folk respekten för hemligstämpeln.

Herr talman! Susann Torgerson har frågat mig om jag avser att föreslå några åtgärder för att man oftare skall åtala än tillgripa disciplinstraff inom kriminalvårdsanstalterna och därmed minska narkotikabrottsligheten. Jag vill först slå fast att narkotikahanteringen är brottslig såväl i en kriminalvårdsanstalt som ute i samhället. Varje innehav av narkotika, oavsett mängd, är enligt bstämmelserna i narkotikastrafflagen straffbart. Regelmässigt sker i dag polisanmälan när innehav eller försäljning av narkotika upptäcks i en anstalt. Om åklagaren finner att ett brott föreligger är utgångspunkten att åtal skall väckas. Under vissa förutsättningar har dock förutsätter som regel att det bedöms som uppenbart att den narkotikabrotts Torsdagen den lighet som den intagne misstänks för är av så ringa beskaffenhet att den med 26 november 1981 hänsyn till den påföljd som den intagne undergår är utan nämnvärd betydelse. Den domstolspraxis som nu föreligger innebär att även innehav av mycket små mängder narkotika i en kriminalvårdsanstalt har bedömts som narkotikabrott och föranlett fängelsestraff. Som exempel kan nämnas att hovrätten för Västra Sverige i en dom i augusti i år fastställt tingsrättens dom på fängelse 14 dagar för innehav i anstalt av 0,3 g cannabis. Narkotikahantering inom en anstalt kan också beivras i disciplinär ordning enligt lagen om kriminalvård i anstalt. Detta förutsätter att polisanmälan inte görs. Jag har inhämtat från kriminalvårdsstyrelsen att styrelsen inom kort kommer att utfärda anvisningar med riktlinjer för styresmännens bedömningar i disciplinärenden av befattning med narkotika i anstalt. I anvisningarna kommer att anges att enstaka innehav av cannabis, då mängden uppgår till högst 0,2 g, bör kunna bestraffas disciplinärt, om inte särskilda omständigheter föranleder annat. Det kommer vidare att anges att innehav av s.k. tung narkotika, oavsett mängd, samt all överlåtelse av narkotika alltid bör polisanmälas. Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat finner jag f. n. inte skäl att vidta några åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Av svaret framgår att man från departementets sida är uppmärksam på det problem som jag har tagit upp— lagföring kontra disciplinär bestraffning. Det är jag naturligtvis mycket nöjd med. Justitieministern säger i sitt svar att kriminalvårdsstyrelsen inom kort skall utfärda anvisningar, som innebär att bara innehav av mycket små mängder cannabis skall kunna bestraffas disciplinärt. Räcker det med detta? Varför skall man ha en gräns nedåt över huvud taget? Ute i samhället tillämpas lagföring även vid innehav av mycket små mängder. Varför skall man då på fängelserna ha disciplinär bestraffning för innehav av upp till 0,3 g cannabis? Vår strävan är ju att få narkotikafria anstalter. Borde inte då en så allvarlig företeelse som den det här är fråga om, även om den är vanlig, alltid leda till polisanmälan? Bakgrunden till min fråga är samtal som jag haft med ledningen för ett behandlingshem för narkomaner i min hemort, Eskilstuna. All personal på detta behandlingshem är f. d. narkomaner. Jag har frågat om det finns några åtgärder som personalen tror skulle vara verkningsfulla när det gäller att minska tillgången på narkotika vid fängelserna. I de diskussionerna kom det fram att dessa f. d. narkotikamissbrukare såg en ökad lagföring, som alltså innebär en förlängning av fängelsetiden, som en preventiv åtgärd. Människor som sitter i fängelse vill ut därifrån. Hotet om en förlängning av fängelstiden kan, enligt deras mening, verka avhållande i fråga om denna typ av brottslighet. En social rehabilitering av intagna på kriminalvårdsanstalter kan bara ske i en drogfri miljö. Från samhällets sida måste vi då tillgripa ett varierat spektrum av åtgärder för att minska förekomsten av narkotika — exempelvis genom att ha narkotikahundar, urinprovskontroller och bättre kontroll av besökarna. Justitieministern anförde i sitt svar ett exempel på en dom från hovrätten för Västra Sverige som gällde en person som dömts till fängelse i 14 dagar för innehav av 0,3 g cannabis. Denna dom pekar just i den riktningen att lagstiftningen innebär en strängare syn på förekomsten av narkotika på fängelserna. Jag vill nu fråga justitieministern: Är denna dom representativ för domar som fälls i övriga delar av Sverige? Har något liknande fall prövats av högsta domstolen? Om så inte har skett, förutsätter jag att en prövning av ett liknande fall kommer att ske i framtiden. Om det visar sig att en dom, som den som anförs från hovrätten för Västra Sverige, inte håller i högsta domstolen, är då justitieministern villig att överväga en begäran om författningsändring i den här frågan — en lagändring som innebär att man skulle bedöma just innehavet av narkotika i ett fängelse som en så försvårande omständighet att detta i sig nästan undantagslöst skulle bedömas som narkotikabrott i stället för narkotikaförseelse, som ju är ett bötesbrott?
Herr talman! Jag vill först med anledning av Susann Torgersons fråga säga att något avgörande av högsta domstolen är mig inte bekant. Men jag vet att riksåklagaren uppmärksamt följer de här frågorna och att han är beredd att föra upp mål av detta slag till högsta domstolen för bedömning. Disciplinär bestraffning förekommer numera i ganska ringa omfattning vid kriminalvårdsanstalterna. Man anmäler fallen till polisen. Under första halvåret 1981 förekom disciplinär bestraffning för narkotikainnehav bara i tolv fall — normalt görs polisanmälan. En förseelse av det här slaget kan också få behandlingsmässiga följder. Den intagne kan exempelvis förflyttas till en mera sluten anstalt. Hans möjligheter att få permission och frigång påverkas också. Vidare vill jag påminna om att regeringen har ställt medel till kriminalvårdsstyrelsens förfogande för inköp av narkotikahundar. De första hundarna tas i bruk om ett par veckor vid kriminalvårdsanstalterna i Kumla och Norrtälje. Samtliga visitationspatruller kommer att utrustas med hundar.

Herr talman! Jag tackar justitieministern också för det här senaste svaret. Vi är alltså på rätt väg. Samma lagar tillämpas inom fängelset som ute i samhället i övrigt, och det är naturligtvis den riktiga vägen. Men vi vet att förekomsten av narkotika på kriminalvårdsanstalterna är mycket vanlig. Nr 37 Minst var fjärde intagen på fängelserna har en kort tid före fängelsevistelsen Torsdagen den missbrukat narkotika. På de slutna anstalterna är missbruket antagligen ännu 26 november 1981 vanligare. Hur stort antal av de intagna som under fängelsetiden är = missbrukare känner vi naturligtvis inte till. Det finns anledning att anta att Om vissa åtgärder det gäller ett ganska stort antal av dessa personer. mot narkotika Man kan då undra varifrån narkotikan kommer. Jag talade alltså med en — brottsligheten del personer på det behandlingshem som jag tidigare nämnde också om den här saken. De sade att det självfallet inte går att helt få bort narkotikan på fängelserna. Denna kommer nämligen till största delen in med besökare, men ibland också med personalen och vid transporter till fängelserna. Man kan även kasta in narkotikan på olika sätt över muren. Men en sak är väl ganska säker, nämligen att det är just besökarna som svarar för en stor del av tillförseln. Jag skulle vilja fråga justitieministern: Ser man allvarligare på besökarnas roll i detta sammanhang, om de överför narkotika till internerna? Denna överföring sker på ett fängelse, alltså på ett annat sätt än ute i samhället i övrigt. Finns det någon anledning att vidta åtgärder i straffskärpande riktning när det gäller överföring eller försäljning av narkotika från besökare till interner?